Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att i en situation där det finns allt färre jobb får kvinnorna det svårare än männen. Men vi måste komma ihåg att den viktigaste uppgiften i jämställdhetsarbetet är att se till att människor kan få arbete. Vi måste se till att både kvinnor och män kan få arbete. Jag är övertygad om att jämställdhetsdelegationen, i och med att den arbetar direkt under arbetsmarknadsdepartementet, kommer att så att säga få en högre status. De synpunkter som Görel Bohlin framförde kommer säkerligen att tas till vara i det kommande arbetet.

Fru talman! Civilutskottets betänkande 2 är föranlett av en partimotion från vpk, i vilken det föreslås att riksdagen hos regeringen skall hemställa om att den fysiska riksplaneringen ges en legalt bindande karaktär när det gäller bl.a. bevarande av vattendrag, våtmarker, strandoch fritidsområden. Vpk vill ha ett genom lagfästa garantier förstärkt skydd för att bevarandeintressena inom den fysiska riksplaneringens ram skall få bättre och bestående genomslagskraft. Vi anser detta särskilt betydelsefullt när det gäller att hindra tillstånd till utbyggnad av någon eller några av de fyra outbyggda huvudälvarna och andra älvsträckor. Det gäller som bekant Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven samt 15 mindre sträckor i andra älvar. Civilutskottets majoritet anser att motionärernas intresse av att hävda vissa godtagbara bevarandeintressen får anses tillgodosett utan en särskild begäran från riksdagens sida. Vi anser den markering som vi vill göra nödvändig, inte minst för att undanröja den oro och osäkerhet som på nytt börjar sprida sig bland befolkningen i våra älvdalar. Fru talman! I radions program 1 diskuterades den 2 december i år vattenkraftsutbyggnaden, och vattenkraftsintressenterna framhöll bl.a. att man bör bygga ut en eller flera huvudälvar. Där framkom också att man räknar med stöd från den nya regeringen för detta. Vidare visade det sig att bevarandekraven blir allt starkare även i medvetandet om de temporära sysselsättningseffekter som en utbyggnad kan få. Som framgår av vår reservation 1 vill vi även att riksdagen skall ge regeringen till känna att några överväganden om att möjliggöra utbyggnad i de fyra outbyggda huvudälvarna inte bör inledas. En typ av lagreglering i den fysiska riksplaneringen är vad vi vill ha. Frågan är dock: Ger lagskyddet starkare skydd än nuvarande regler? Nej, säger man bl.a. från den socialdemokratiska regeringens och från utskottsmajoritetens sida. Menar man då exempelvis att dåvarande folkpartiregering lika lätt och snabbt hade kunnat besluta om utbyggnad av Sölvbacka strömmar i övre Ljungan, om det i lag hade varit fastställt att utbyggnad i denna älvsträcka inte fick ske? Jag tror att frågan i sig själv ger svaret. Det hade inte varit lika lätt att göra detta, om man hade haft en lagreglering av det slag som vpk nu föreslår. För inte så länge sedan fanns det en majoritet i riksdagen för ett lagstadgat skydd mot utbyggnad av de fyra orörda stora Norrlandsälvarna. Nu kan vi notera att centern och moderaterna som tidigare i olika sammanhang talat för ett lagstadgat skydd inte längre ställer upp på detta. Kvar står nu vänsterpartiet kommunisterna och folkpartiet. Jag yrkar bifall till reservation 1 i civilutskottets betänkande 2.

Fru talman! Den fysiska riksplaneringen är oerhört viktig för naturvården i Sverige. För att den fysiska riksplaneringen skall ha avsedd verkan på hushållningen med mark och vatten måste riktlinjerna få genomslag i all verksamhet som berörs av riksplaneringen. Det råder nu viss osäkerhet om riktlinjernas status, och de efterlevs inte i den utsträckning som riksdagen avsåg när den antog riktlinjerna. Riksdagen har också uttalat sig för en lagreglering. Det finns många exempel på riktlinjernas otillräcklighet. Bl. a. kan man nämna det expanderande skogsbruket i fjällranden som hotar väsentliga naturvårdsintressen och strider mot riktlinjerna för de obrutna fjällområdena. Våra fyra orörda älvar har kommit i blickpunkten genom den av regeringen tillsatta utredningen om möjligheten att nå målet för vattenkraftsutbyggnaden 1990. När civilutskottet i maj 1981 behandlade proposition 1980/81:83 sades det bl.a. att man i utskottet inte reste någon invändning emot de överväganden som gjordes i regeringskansliet om utformning av en lagreglering. Det är mot denna bakgrund man skall se de förslag till lag om hushållning med markoch vattenområden av riksintresse som överlämnades av mittenregeringen till lagrådet för yttrande före regeringsskiftet. Man hade då också påbörjat ett arbete med att utforma lagregler om kopplingen mellan den föreslagna lagen och annan lagstiftning. Den lagrådsremissen har efter regeringsskiftet återkallats. Detta är beklagligt. Att lagrådsremissen drogs tillbaka kan tydas och förklaras på olika sätt. Man kan skönja en anledning i majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet. Man talar där om just den parlamentariska beredning som jag nyss nämnde. Från folkpartiet ser vi just dessa skäl som ett hot mot våra älvar. Enligt folkpartiets mening bör det vara möjligt att snabbt kunna lägga fram förslag till tidigare aviserad följdlagstiftning och därefter begära lagrådets yttrande över det samlade förslaget. En proposition skulle sedan kunna föreläggas riksdagen 1983. Ett förslag i enlighet med lagrådsremissens principer skulle ge det skydd som efterlyses i vänsterpartiet kommunisternas motion. Vad som då sker är att man skapar fasthet genom ett lagfäst förbud att bygga ut våra fyra outbyggda älvar. Man skulle också få ett skydd för våra obrutna fjällområden. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i utskottets betänkande.

Fru talman! I sin motion angående den fysiska riksplaneringen yrkar vpk att riksdagen hos regeringen hemställer att den fysiska riksplaneringen ges en legalt bidnande karaktär när det bl.a. gäller bevarande av vattendrag, våtmarker, strandoch fritidsområden. Utskottets majoritet, dvs. centern, socialdemokraterna och moderaterna, hari nuvarande situation inte funnit några skäl för att bifalla yrkandet. Detta ställningstagande innebär inte att man avvisar lagreglering som princip. Tvärtom utgör lagreglering av FRP:s riktlinjer en viktig del i förslaget till ny planoch bygglag. Delreformer inom PBL har diskuterats under senare år. Som exempel på delreformer som har diskuterats vill jag nämna dels den lagreglering som Kerstin Ekman berörde, dels lagen om exploateringssamverkan och nya regler för bebyggelse utanför plan. Det var endast frågorna om exploateringssamverkan som kom så långt som till en proposition i riksdagen. Vid regeringsskiftet fanns en lagrådsremiss för PBL i dess helhet i huvudsak klar i departementet. Den socialdemokratiska regeringen arbetar nu med detta material. Antagligen kommer dess slutliga förslag att avvika på ett antal punkter från det som mittenregeringen hade utarbetat. Det är sådant som vi har möjlighet att återkomma till när propositionen lämnas till riksdagen. Frågan om delreformer är nu enligt min mening betydligt mindre intressant. Jag vill gå så långt att jag säger att jag anser att det är bäst att den socialdemokratiska regeringen lägger fram sitt förslag till planoch bygglag samlat och att tanken på delreformer nu överges. Det är en annan sak att man kan ha olika ikraftträdandetider för olika delar av lagen. I folkpartiets och vänsterpartiet kommunisternas reservationer samt i den allmänna debatten har motsättningen mellan reservanter och majoritet helt koncentrerats till att gälla utbyggnad eller ej av de fyra s.k. orörda älvarna. Det är viktigt att observera att frågan om innehållet i den lagreglerade fysiska riksplaneringen över huvud taget inte har berörts i motionen och inte heller i utskottets sakbehandling. Jag vill dela upp denna diskussion i två avsnitt: Det första avsnittet gäller skillnaden mellan riktlinjer och lagreglering och det andra riktlinjernas sakliga innehåll. Motivet för reglering i lag av den fysiska riksplaneringen är att när myndigheter avgör ärenden om markoch vattenanvändning skall beslutet bygga på en tolkning av en paragraf i lag i stället för tolkning av vad riksdagens riktlinjer innebär. Resultatet skall i båda fallen bli detsamma. En regering kan inte besluta mot riktlinjer som riksdagen antagit — lika litet som mot en bestämmelse i lag. Speciellt gäller detta för den del av FRP som riktlinjerna om vattenkraftsutbyggnad utgör. Dessa är ju till sin karaktär sådana att de har en direkt geografisk bestämning — det är en namngiven älv i dess helhet eller en sträcka mellan vissa med namn angivna punkter. Här råder alltså inte några som helst tolkningssvårigheter på samma sätt som det gör när ett ärende berör verksamhetsanknutna riktlinjer, t.ex. avseende Jag vill tillägga att riksdagens riktlinjer för skyddet av vattendrag följs upp genom den utformning som den nya vattenlagen föreslås få. Propositionen behandlas nu i jordbruksutskottet, och om riksdagen sedan godkänner propositionens förslag, kommer älvarna att få ett i lag fastställt skydd. Reservationerna är alltså helt överflödiga. Nu frågar Tore Claeson: Men är då inte en lag starkare än riktlinjer? Det verkar som om reservanterna inte vågar lita på att framtida regeringar skulle hålla sig inom riksdagens beslut. Vi utgår från majoritetens sida från att regeringen — vilken sammansättning den än har — kommer att göra detta. Efter ett beslut i riksdagen om en ny vattenlag — vilket vi räknar med att den kommer att fatta under innevarande riksmöte — blir läget att den socialdemokratiska regeringen, om den skulle vilja bygga i låt oss säga Piteälven, måste föreslå riksdagen dels att ändra riktlinjernas innehåll, dels att ändra 11 kap. i den nya vattenlagen. Därvid måste ändringar göras både i riktlinjerna och i lagen. Det bétyder, som vi ser det, att älvarna, genom den uppläggning som lagstiftningsarbetet nu har och om riksdagen följer den proposition som nu är under behandling i jordbruksutskottet, faktiskt får ett i lag fastställt skydd. Frågan om riktlinjernas innehåll, vilka sträckor som skall undantas osv., har över huvud taget inte berörts i motionen eller, som jag sagt, vid utskottets behandling. Tore Claeson sade att det borde ha varit omöjligt för folkpartiregeringen att besluta om att bygga ut Sölvbackaströmmarna, om skyddet för älvarna hade varit fastställt i lag. Tyvärr är det bara så, Tore Claeson, att anledningen till att folkpartiregeringen kunde ge tillstånd till utbyggnad av Sölvbackaströmmarna var att riksdagen inte har undantagit dessa från utbyggnad. Det var alltså ett av de projekt som endera vattendomstolen eller regeringen hade möjlighet att ge tillstånd till. Sölvbackaströmmarna kunde alltså byggas ut i det läge då beslutet fattades, alldeles oavsett om lagen hade funnits eller inte, eftersom de inte skyddades av vare sig riktlinjer eller lag. Tore Claeson säger också att det bara är vpk och folkpartiet som nu ställer upp bakom skyddet av älvarna. Det är en fullständigt felaktig tolkning av vårt ställningstagande med anledning av vpk:s motionsyrkande. Centerns inställning är klar och kan sammanfattas enklast på följande sätt. Vi har aktivt arbetat för att riksdagens riktlinjer om skydd av vissa älvar och älvsträckor skulle få det innehåll som de nu har. Centerpartiet är dessutom ansvarigt för den utformning som förslaget till vattenlag har fått, och vi avser att både i jordbruksutskottet och i kammaren följa upp propositionens förslag.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

Fru talman! Först en rättelse till det som jag tidigare sade. Det är riktigt, som Kjell Mattsson framhöll, att Sölvbackaströmmarna vid den tidpunkt då folkpartiregeringen fattade beslutet om utbyggnad inte omfattades av de här riktlinjerna. Dessa kom först vid en något senare tidpunkt. Det är riktigt så långt. Det förändrar emellertid ingenting i frågan om bedömningen av värdet avatt ha ett skydd av älvarna — lagreglerat eller inte — och av vilket skydd som är starkast. Min uppfattning att det är starkare med ett lagstadgat skydd kvarstår fortfarande. Kjell Mattsson påpekade vidare att det är fel att centern inte skulle stå bakom skyddet av älvarna. Jag vill bara erinra om — som jag framhållit i tidigare sammanhang — att både centern och moderaterna, senast i höstens valrörelse, sade att de var anhängare av och skulle verka för ett lagskydd mot utbyggnad av huvudälvarna. Det var det som jag närmast ville knyta an till. Jag noterar emellertid att Kjell Mattsson nu har sagt att man inte avvisar en lagreglering som princip. Alldeles oavsett utgången av dagens ärende kan vi alltså förhoppningsvis förvänta oss att det skall finnas en majoritet i riksdagen för en sådan lagreglering, vare sig den sedan genomförs i anslutning till den nya planoch bygglagen eller kommer i annat sammanhang. Sedan erkänner jag gärna att jag mot bakgrund av gångna års erfarenheter inte litar hundraprocentigt på olika regeringar då det gäller ställningstaganden som olika riksdagar har gjort. Det finns flera exempel på hur borgerliga regeringar har handlat på ett annat sätt än vad ett riksmöte har uttalat sig för. Det är alltså helt riktigt att jag inte helt litar på att kommande regeringar respekterar uttalanden från riksdagen. Det är därför som jag menar att det är bra att ha en lagstiftning om den fysiska riksplaneringen. Det måste bli svårare att göra ändringar om det finns en lag. Efter vad jag förstår är Kjell Mattsson i princip — vad det nu innebär — överens med mig om att en sådan lag skall finnas.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att man kan tyda ställningstagandet i fråga om tillbakadragandet av mittenregeringens lagrådsremiss på olika sätt. Jag påpekade att önskan att bygga ut en av våra outbyggda älvar kan vara en anledning. Det antagandet stärks när man läser direktiven till den tillsatta beredningen för vattenkraftens användande. Jag kan inte förstå vilken anledning centern har att ändra sin inställning sedan i somras när regeringen lade fram förslaget. Kjell Mattsson har försökt förklara det. Jag finner inte förklaringen godtagbar. Framtiden får visa om centern står fast vid bl.a. skyddet av våra orörda älvar. För naturvårdens skull hoppas jag att våra farhågor om en ändrad inställning från centerns sida inte blir besannade. Från socialdemokraterna och moderaterna har jag mindre hopp om att få stöd.
Fru talman! Både Tore Claeson och Kerstin Ekman kommer med påståenden om centerns inställning som inte grundar sig på vare sig yrkanden i någon motion eller inlägg i diskussionen vid utskottsbehandlingen. Det är alltså helt enkelt fråga om lösa beskyllningar mot centerpartiet. Jag har sagt att vi i princip inte har något emot en lagreglering, och det har vi inte i praktiken heller. Planoch bygglagförslaget bygger på att man skall se till att de riktlinjer som är antagna — inte bara för älvar, det finns också annat som är värdefullt att skydda och som har riksintresse — får en form av lagfäst skydd genom att de förs in i den typ av byggnadslagstiftning som man nu arbetar med. Som jag har uppfattat det har samtliga partier varit överens om den metoden. Då menar vi att när vi nu har bytt regering och när vi vet att arbetet med lagrådsremissen på PBL-reformen har kommit väldigt långt, är det inte praktiskt att dela upp detta i delreformer och en slutlig reform på bygglagsområdet. Eftersom älvarna faktiskt har en särställning genom att de är uppräknade i vattenlagen, får de under det här riksmötet ett lagfäst skydd. Man kan också säga att det är bra så länge riksdagen inte tvingar den socialdemokratiska regeringen att lägga fram ett förslag om lagreglering. Riksdagen kan säga att regeringen skall komma med förslaget, men vilket innehåll det får avgör regeringen själv. Och den har dessutom majoritet här i kammaren. Så länge någon diskussion om sakinnehållet i lagregleringen inte har kommit upp är älvarna alltså trygga. Talet om att regeringar skulle ha fattat beslut mot gällande bestämmelser får Tore Claeson lov att precisera. Jag tror inte att någon regering skulle komma på tanken att fatta ett beslut som strider mot så pass uttryckligt angivna bestämmelser som dem som finns i riktlinjerna om fysisk riksplanering, i varje fall inte när det gäller älvar eftersom bestämmelserna för dem är exakt angivna. Ingen regering har heller gjort något sådant. När vi har antagit vattenlagen blir det också helt omöjligt för dem. I så fall skulle man direkt bryta mot bestämmelserna i en lag som riksdagen har fastställt. Jag tror inte heller att någon framtida regering kommer att uppföra sig på det sättet.
Fru talman! Till det sista som Kjell Mattsson sade vill jag anföra följande: Om inte den här risken skulle finnas, varför är då Kjell Mattsson och centerpartiet, som han säger, i princip anhängare av en lagreglering? Nu förstår jag att Kjell Mattssons avsikt är — det kan uttolkas av vad han sade — att just vattenlagen skall innehålla lagbestämmelser som gör det omöjligt eller ytterst svårt för en regering att frångå något riksdagens ställningstagande. Kvar står emellertid min fråga, nämligen vad det innebär att mani princip är anhängare av en lagreglering. Samma sak har f. ö. moderata samlingspartiet uttalat sig för i olika sammanhang, senast i valrörelsen. Kjell Mattsson upprepar sedan att innehållet i motionen vad gäller fysisk riksplanering inte skulle ha varit föremål för behandling. Men i betänkandet hänvisas det faktiskt till vpk-motionen 1981/82:469, där den här frågan utvecklas. Låt mig citera följande ur den motionen: ”Sedan ett antal år har vi en fysisk riksplanering. Denna planering skall handla om hushållning med mark och vatten. Planering och inventering på detta område är naturligtvis i sig bra, men skall arbetet få genomslag i verkligheten måste dess intentioner bli mera bindande än vad de är i dag. Vi anser att resultatet från den fysiska riksplaneringen, sedan det behandlats i en demokratisk beslutsprocess, måste bli lagligt bindande på ett helt annat sätt än vad nu är fallet. Detta måste särskilt gälla bevarandeintressen inom denna riksplanering. Det kan gälla bevarande av våra sista outbyggda huvudälvar, det kan gälla också skyddsvärda mindre vattendrag, det kan gälla bevarande av våtmarker liksom starkare skydd mot exploatering av stränder och fritidsområden.” Jag har velat anföra detta med anledning av att Kjell Mattsson sade att det inte talades någonting om den här saken i motionen. Det gör det visst, i varje fall om man går tillbaka till huvudmotionen ur vilken civilutskottet haft att behandla vissa yrkanden.
Fru talman! Min reservation, Kjell Mattsson, bygger ju bara på att vi fullföljer det arbete som mittenregeringarna har påbörjat. Är det då inte anmärkningsvärt och underligt att inte centern kan ställa upp på det? Om man gör det, medverkar man ju till att skapa det skydd för bl.a. älvarna som krävs i motionen från vpk.

Fru talman! I vpk:s motion, Tore Claeson, som vi har behandlat i civilutskottet, argumenteras inte för en ändring av innehållet i riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Det enda yrkandet i motionen är att det skall ske en lagreglering. När vi har beskyllts för att ha övergett tanken på en lagreglering, har jag deklarerat att det är ett felaktigt påstående. Jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att den lagrådsremiss som bostadsdepartementet arbetar med innehåller ett system med lagreglering av riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Jag tror inte att någon har kommit på en annan möjlighet att lösa det problemet. Eftersom vi nu har bytt regering och det råder andra majoritetsförhållanden här i kammaren, tycker jag att det är rimligt att den nya regeringen då får komma med sitt förslag till planoch bygglag. Därmed uppkommer frågan vilket sakinnehåll reglerna skall ha. Centern anser att det för det intresse som ligger bakom motionerna är bäst att vi f. n. inte gör några förändringar. Nu har inte bara älvarna utan även andra värdefulla områden ett skydd, intill dess att riksdagen hittar på något nytt enligt förslag i proposition eller motioner. Vi anser därför att man här egentligen för en skendebatt. Eftersom den nya bostadsministern har sagt att man skall komma med lagrådsremiss kommer riksdagen i sinom tid att få ett förslag, som antagligen innehåller en lagreglering av den fysiska riksplaneringens riktlinjer.

Fru talman! Efter utskottsordförandens anförande kan jag fatta mig mycket kort. Debatten i dag har mest kommit att handla om utbyggnad eller inte av outbyggda vattendrag. Jag vill liksom Kjell Mattson då konstatera att tillåtlighetsfrågorna när det gäller vattenkraftsutbyggnaden är mycket hårt reglerade i vattenlagstiftningen. Det tillkommer regeringen att pröva om hinder mot en utbyggnad möter från allmänna planeringssynpunkter. En av riksdagen godtagen riktlinje att en viss älv eller älvsträcka inte skall byggas ut anses då vara ett sådant hinder. Jag kan alltså lungt konstatera att vi i dag har ett fullgott skydd för vattenkraftsutbyggnaden. När det gäller frågan om lagreglering av den fysiska riksplaneringen har vi moderater inte funnit anledning att nu inta en annan ståndpunkt än att avvakta det omfattande arbete som pågår med en ny planoch bygglag. Vi har alltså i dag inte någon anledning att stödja vpk-motionens krav på att riksdagen snarast skall föreläggas förslag till lagstiftning i detta avseende. Inte heller kan vi moderater finna några som helst skäl att stödja folkpartireservationen, som i sak går ut på att den förra regeringens lagrådsremiss skall dammas av och tillsammans med en lagrådsremiss om viss följdlagstiftning underställas lagrådet och bilda utgångspunkt för en proposition till riksdagen. Möjligen skulle man våga framföra den uppfattningen att det nog är bra att den tidigare lagrådsremissen drogs tillbaka. Jag tror nämligen att den inte hade klarat av en genomgång från lagteknisk synpunkt utan hade varit i behov av stora omarbetningar. Jag vill, fru talman, med det sagda yrka bifall till civilutskottets hemställan.
Fru talman! Jag skall inte säga så mycket. Jag skall bara ställa en fråga till Rolf Dahlberg med anledning av vad han sade om att vi i dag har ett fullgott skydd mot vattenkraftsutbyggnaden. Innebär det i klartext att moderata samlingspartiet då kommer att motsätta sig varje tillstånd till utbyggnad av någon eller några av de fyra outbyggda huvudälvarna eller andra älvsträckor som nu är undantagna enligt gällande riktlinjer?

Fru talman! Det lagförslag som vi nu skall behandla innebär att en byggnadsnämnd efter att ha begärt dispens från regeringen för visst byggnadsprojekt skall få medge mer omfattande dispenser från gällande bestämmelser om byggnadens yttre och inre anordnande än som f. n. är möjliga. Syftet med detta förslag är att möjliggöra vissa byggnadsprojekt av utvecklingskaraktär. Man kan redan i dag få tillstånd för sådana här avvikelser av länsstyrelsen, men då skall avvikelserna vara av mindre omfattning. Det lagförslaget tar upp är alltså en utvidgning av möjligheterna att slippa ifrån byggbestämmelserna för att underlätta för byggprojekt av försökskaraktär. Socialdemokraterna slår vakt om det totalt reglerade byggandet. De vågar nu inte gå med på att deras egen regering skall få denna möjlighet att fritt pröva sådana här dispenser. Man säger att regeringen får nöja sig med att handlägga två eller högst tre ärenden, sedan måste regeringen komma tillbaka till riksdagen med frågan. Detta är ett mycket förvånande agerande av socialdemokraterna i civilutskottet, tycker vi. Socialdemokraterna klagar ju ofta på att byggandet har blivit dyrt och på att det är dyrt att bo. Men när man då kommer fram med förslag som skulle möjliggöra att kanske komma till rätta med en del av dessa höga kostnader, då vågar de inte vara med. Det enda socialdemokraterna vill göra är att på olika sätt försöka subventionera bort kostnaderna — en metod som naturligtvis i längden är omöjlig. Det här förslaget anser de tre borgerliga partierna är ett bra och riktigt förslag, som syftar till att motivera dem som jobbar inom byggsektorn att lägga fram nya förslag till hur man i framtiden skall kunna få ett billigare och mera rationellt byggande. Här finns alltså möjligheter för dem som inom detta område verkligen vill utveckla byggandet och på olika sätt hitta nya idéer. Lagförslaget skulle, om man vill fullfölja det i dess helhet, ge möjligheter till sådana experiment. Det är anledningen till att moderaterna, centerpartiet och folkpartiet har ställt upp bakom lagförslaget, och vi tycker att det är viktigt att det nu fastställs av riksdagen. Men genom att socialdemokraterna har begränsat det så kraftigt har vi måst reservera OSS. Jag ber, fru talman, att med det anförda få yrka bifall till den reservation av Kjell Mattsson m.fl. som är fogad till betänkandet.

Fru talman! De bestämmelser som reglerar hur en byggnads inre och yttre skall utformas har tillkommit för att tillgodose vissa grundläggande krav: hållfasthet, hygien, ändamålsenlighet, tillgänglighet osv. De flesta kraven är tillkomna för att skydda konsumenten-användaren. En bostad eller en arbetsplats är en investering som skall kunna nyttjas av ett flertal människor under skiftande förhållanden. Därför kanske det inte är förvånande att bestämmelserna är många och ibland upplevs som onödigt krångliga. Nya erfarenheter och ändrade behov liksom möjligheter att öka grundstandarden har lett till att man successivt har tillfört nya bestämmelser. Därmed uppstår också behov av utvärdering och prövning av om det går att avstå från gamla bestämmelser. F.n. pågår ett sådant arbete på planverket. Regeringen skall med den nu föreslagna ordningen bedöma om långtgående avvikelser från gällande bestämmelser kan tänkas medföra en positiv utveckling för byggandet, ange villkor för dispensgivande och ange krav på hur en utvärdering skall ske. Utskottet har enhälligt tillstyrkt och understrukit att den föreslagna dispensmöjligheten inte får omfatta dispens från gällande krav på byggnaders tillgänglighet för handikappade. Av propositionen framgår att det finns viss tveksamhet om hur begreppet ”mindre avvikelser” i 67 § BS skall tolkas. Det sägs i propositionen att ”det kan utgöra eller i vart fall uppfattas som ett hinder för en förnyelse i byggandet”. Planverket har i yttrande till utskottet redovisat som sin mening att det är möjligt att med gällande bestämmelser medge de dispenser som kan behövas för att genomföra önskvärda utvecklingsprojekt. Den dispensgivning som i dag förekommer med stöd av gällande 67 § BS åtföljs inte av någon utvärdering.

Det är sådant som kan ske, och som tillåts ske med gällande regler. Utskottet har därför funnit att det kan vara av värde att experimentbyggande kan komma till stånd efter föreslagen prövningsordning, därför att den innehåller krav på utvärdering. Nya erfarenheter samlas centralt och kan relativt snart utgöra underlag för bedömning av om den föreslagna lagändringen fått avsedd effekt. Därmed ges också möjlighet att — om man så vill — jämföra tillämpningen av nuvarande 67§ i byggnadsstadgan med tillämpningen av den nu föreslagna 67 a §. Det bör kunna ske redan efter två å tre projekt. Har utvärderingen då visat att den nya bestämmelsen inte lett till några önskvärda resultat, kan vi inte heller ha behov av lagen. Fru talman! Jag tillstyrker därmed civilutskottets hemställan i betänkande nr 5, och yrkar alltså avslag på reservationen.
Fru talman! Det frågan verkligen gäller går inte Margareta Palmqvist in på. För att ett projekt skall komma i gång skall det först finnas en byggare som initierar projektet. Han skall gå till sin byggnadsnämnd, övertala den att detta är ett bra projekt och be byggnadsnämnden att söka dispens hos regeringen. Mer kringgärdat kan inte ett projekt vara. Men det räcker inte, säger socialdemokraterna. Regeringen får släppa fram högst två eller tre projekt. Det är mot att regeringen binds på detta sätt som vi vänder oss. Ni litar alltså inte på att er egen regering skall kunna pröva de fall som kan komma in. Jag tycker att det är rätt fantastiskt att man till en regering som man tillsatt för bara ett par månader sedan säger: Vi tror inte att ni klarar ert jobb. Vi måste skriva fast er här i riksdagen så att ni inte överträder era befogenheter. Jag tycker att Margareta Palmqvist skall ta upp och klargöra denna del av frågan. Det är mot detta vi reagerar i reservationen.
Fru talman! Visst litar jag på nuvarande regering. Men jag anser att man bör vara aktsam, så att inte vällovliga försök att pressa kostnader drabbar konsumenter, som tvingas att betala en låg standard på ett annat sätt. Jag vill som exempel på detta anföra vad vi vet om andelen äldre människor, som kommer att växa — vilket medför att också antalet rörelsehindrade ökar. Redan i dag bor en stor andel av de äldre i dåliga bostäder. Det är 20 2 bland äldre jämfört med 5 96 av befolkningen i dess helhet som bor omodernt i dag. Det här är ett viktigt underlag för bedömningen av vilka behov som skall tillgodoses under åren framöver. Det nytillskott i bostadsbyggandet som det handlar om att få fram behöver formas så att det passar t.ex. de äldre människorna. De betalar redan, i form av onödig isolering och onödiga svårigheter, ett rätt högt pris för att kunna klara sig själva. Det handlar också om kommunernas möjligheter att ge den service som de äldre människorna behöver. Detta är ett konkret exempel på en viktig social uppgift som bostadsbyggandet skall fylla. Detta ger också anledning till eftertanke när det gäller det förslag som vi har framför oss i dag. Vi anser att det är bra att man får pröva och värdera.

Därför anser vi att det är mycket viktigt att resultatet granskas och att vi här i riksdagen, om det visar sig att försöken inte har blivit till den nytta som avsågs, bör ha möjligheter att pröva om vi skall behålla lagen eller ej. Det är därför som jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är uppenbart att Margareta Palmqvist egentligen är emot tanken på denna dispens. Hon säger att man här snabbt måste göra en utvärdering för att se till att inga fel begås och att ingen av de heliga principer som man slår vakt om kommer i kläm. Vad det är fråga om är hur vi skall kunna stimulera ett nytänkande inom byggnadssektorn, hur vi skall få till stånd forskning och försöksprojekt. Då kan man inte binda fast de människor som skall hålla på med detta med hårt reglerade bestämmelser även när det gäller enstaka försöksprojekt — vi skall inte tala om hur det är i normalfallet. Margareta Palmqvist läste här upp en mängd exempel på avsteg från stadgan. Jag förmodar att hon trodde att ledamöterna skulle tycka att det är fruktansvärda avsteg som nu görs. Jag tror inte att någon reagerar om man i stället för sopnedkast har soprum ute på gården dit de boende tar ned sina sopor, om det förbilligar för dem som bor i huset. Jag tror att de boende föredrar det framför ett sopnedkast. Samma sak gäller på punkt efter punkt. Vi måste hitta former för hur vi i framtiden skall kunna bygga billigare. Då måste vi nu börja bortse från alla dessa regler, normer och bestämmelser som vi har snärjt in oss i. Denna dispensrätt är en möjlighet, men ni säger halvt nej också till det. Jag beklagar det, Margareta Palmqvist.
Fru talman! Jag tror inte att det är ointressant om man för all framtid accepterar att sopnedkasten i femvåningshus placeras i entrén. I varje fall är det inte ointressant för oss under den tid av livet då vi har svårt att gå, när vi behöver stöd av en käpp eller två kryckor. Då kan det bli ett mycket stort problem att ta med sig soporna ned till porten, trots att vi med friska fötter upplever det som ett litet problem. Detta är bara ett exempel som jag har velat ta fram. Jag vill ställa detta första exempel mot det andra exemplet som jag anförde. Det gällde det behov som vi har av att skaffa fram bra bostäder åt alla åldringar, som vi vet kommer att öka i antal — vi kan inte förneka det. Jag tror att det är mycket viktigt att vi får en bostadspolitik som verkligen, på allt sätt, tjänar de sociala mål som vi ställer upp i annat sammanhang. Bostadspolitiken skall bidra till att vi kan nå dessa mål. Det är viktigt att man har klart för sig vilka konsumenters ärenden som man går. Till sist är det nog en fråga om vilka konsumenter som vi är ute för att skydda. Jag tror att de konsumenter som Rolf Dahlberg åtminstone i andra sammanhang har velat skydda kanske inte har funderat på att bosätta sigien vanlig tvåeller trerumslägenhet, i varje fall inte i en förkrympt sådan. Om Rolf Dahlberg vill göra sig till tolk för dessa konsumenter, tror jag inte att han skall vara så rädd för att hävda att vi skall vara försiktiga när vi tar bort regler som man har kämpat igenom för att andra konsumenter skall få det bättre.
Fru talman! Jag talar inte för några alldeles speciella konsumenter utan naturligtvis för den efterfrågan som finns på bostadsmarknaden i stort. Låt oss ta exemplet med soporna. I femvåningshuset finns det hiss. De som bor på femte våningen kan ta hissen ner och ta soporna med sig. Jämför sedan med hur det är att bo i ett småhus. Där får man bära ut soppåsen till en soptunna som kanske står 50 meter från huset. Den som bor på det sättet skall alltså klä på sig och gå ut. Vi kommer i framtiden att få ge avkall på vissa saker för att hålla kostnaderna nere. Man får väga för och emot här, och då menar jag att det är ingen större försämring för dem som bor fem våningar upp om sopnedkastet skulle vara placerat på bottenvåningen i trappuppgången. Men jag tror, fru talman, att det här ligger litet grand vid sidan om. Det väsentliga är om man har den politiska viljan att få till stånd ett experimentbyggande eller inte, och jag tror att det är ganska klart att det är där skillnaden mellan Margareta Palmqvist och mig finns. Margareta Palmqvist är rädd för experiment, medan jag tycker att här skall vi verkligen ta chansen att försöka få i gång de människor runt om i landet som har idéer till ett nytänkande på byggsidan. Vi är som sagt inte överens på den punkten, och det återspeglar också litet grand av skillnaden i våra politiska uppfattningar.

Fru talman! Den dåvarande regeringen presenterade för omkring sju månader sedan en proposition om exploateringssamverkan. På grund av den hårda arbetsbelastningen i kammaren beslöt riksdagen i våras att skjuta upp behandlingen av propositionen till nu i höst. Vi moderater uttryckte vårt missnöje över detta beslut. Vi framhöll angelägenheten av att lagförslaget antogs utan fördröjning. Den nya regeringen beslöt den 21 oktober att återkalla propositionen. Regeringens beslut saknar saklig grund. Angelägenheten av att riksdagen bifaller lagförslaget i proposition 1981/82:221 har enligt vår uppfattning inte minskat sedan i våras. 1960 och 1970-talen kännetecknades vad gäller bostadsbyggande av storutbyggnad av enoch flerfamiljshus på råmark. Omfattande råmarksbebyggande är i dag i huvudsak ett avslutat kapitel. Byggandet kommer under överskådlig framtid att koncentreras på renovering samt komplettering av äldre bebyggelseområden genom förtätning och förnyelse. Det är helt orealistiskt att kommunerna skall gå in och förvärva alla de fastigheter som ligger inom dessa förnyelseområden. Det är heller inte önskvärt. Men kommunerna måste ha ett instrument för att påskynda och underlätta förnyelseplanering. En postiv utveckling av det ofta mycket komplicerade stadsplanearbetet i förnyelseområden förutsätter en aktiv medverkan av de många fastighetsägarna. Lagförslaget innebär att man inför ett system som ger möjlighet för fastighetsägarna att delta i kostnaderna för förändringsåtgärder men också att få del i exploateringsverksamhetens avkastning. Sådan samverkan, exploateringssamverkan, skall enligt förslaget kunna utmynna i att den byggbara marken fördelas på de deltagande fastigheterna. Förslaget medför att även mark med mindre goda förutsättningar från fastighetsindelningssynpunkt kan komma i fråga för exploatering för bebyggelse. När många fastigheter berörs eller när fastighetsindelningen är splittrad, ger i och för sig fastighetsbildningslagstiftningen möjlighet att i viss utsträckning åstadkomma överensstämmelse mellan fastighetsindelning och plan. Men det behövs många gånger även en reglering av relationerna mellan markägare och kommun angående exploateringens genomförande. Erfarenheten visar att detta inte är möjligt att åstadkomma vid en splittrad indelning. Det finns dessutom rent allmänt ett behov av att kunna ta till vara det intresse och den vilja till ansvar som finns bland fastighetsägare och andra att förnya och förbättra befintliga bebyggelsemiljöer. Insatser från dessa är en avgörande förutsättning för att förändringar över huvud taget skall kunna genomföras i förnyelseområden. Större orter i vårt land omges ofta av äldre villaoch fritidshusområden. I dessa områden har förnyelseplanering och genomförande hittills varit ett mycket svårt problem. Genom en exploateringssamverkan kan man, när förtätning blir aktuell, föra över mark från en fastighetsägare till en annan och därigenom få fram ytterligare byggrätt eller utföra gemensamma anordningar som närlekplatser på kvartersmark.

Socialdemokraterna talar ofta om angelägenheten av att hålla uppe och även öka bostadsbyggandet. Regeringens beslut innebär att tal och handling — som så ofta hos socialdemokraterna — inte följs åt. Vill man hålla uppe bostadsbyggandet, vill man ge kommuner och fastighetsägare ett verksamt instrument, förtätning och förnyelseplanering, då skall man naturligtvis se till att lagförslaget genomförs. Det är mot denna bakgrund som vi moderater har motionerat om att riksdagen skall anta lagförslaget i proposition 1981/82:221. Som framgår av civilutskottets betänkande har centern och folkpartiet anslutit sig till denna ståndpunkt, vilket är glädjande. Herr talman! Majoriteten i civilutskottet har yrkat avslag på vår motion. Motiveringen härför är lika innehållslös som motiveringen i regeringens beslut. Argumenten för att tillstyrka motionen och därmed anta lagförslaget i proposition 221 är däremot, som jag tidigare framfört, mycket starka. Jag yrkar därför bifall till reservationen i civilutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Det är verkligen mycket beklagligt att regeringen beslutat lägga förra bostadsministerns proposition om exploateringssamverkan i papperskorgen. Om förslaget i stället hade kunnat genomföras, hade det inneburit förenklingar av det ofta ganska krångliga förhållande som uppstår när flera markägare påverkas av en exploatering. Eftersom den typen av ärenden kommer att bli allt vanligare framöver, då byggandet handlar mer om förtätning och mindre om nyproduktion på s.k. jungfrulig mark, var det ett angeläget förslag. Mittenregeringen föreslog metoder som möjliggör enklare hantering. Den socialdemokratiska regeringen har, som en av sina första åtgärder, beslutat att förhindra sådana planer. Det är både anmärkningsvärt och beklagligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i civilutskottets betänkande 1982/83:6.

Herr talman! Som framgår av civilutskottets betänkande nr 6 ansluter sig utskottsmajoritetén till de skäl som regeringen i skrivelse anförde när den återkallade den föregående regeringens proposition 221. I skrivelsen anförs bl.a. att de i propositionen aktuella frågorna närmare skall övervägas i det pågående arbetet i den s.k. planoch bygglagsberedningen. Dessutom anser man sig behöva överväga de skattemässiga konsekvenserna. Som har framgått av vad reservationens talesmän sagt anser de att de angivna skälen saknar saklig grund. Detta har också framförts i en motion av Rolf Dahlberg och ytterligare några moderater. Utskottsmajoriteten delar inte den uppfattningen utan anser att det finns starka sakskäl som talar för att de i propositionen föreslagna åtgärderna övervägs i ett större sammanhang. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan.
Herr talman! Det är ganska förvånande att socialdemokraterna avvisar den här möjligheten. Jag har uppfattat socialdemokraterna som anhängare av tanken att se till att kommunerna får genomföra de planer som antas. Hade bifall till den här reservationen varit möjlig, hade det instrumentet kommit i kommunernas ägo. Detta är en angelägen uppgift. Thure Jadestig hänvisar till att PBL-förslaget skall tillgodose dessa önskemål. När kommer PBL-förslaget att kunna tillämpas i praktiken? Ja, det vet vi inte mycket om, men troligen lär det inte bli förrän i mitten av 1980-talet — 1984, 1985, kanske 1986. Men det är just nu som det är angeläget att dessa åtgärder sätts in. Det är nu som byggandet befinner sig på en låg nivå. Det är nu som förtätningarna bör och måste ske i stadskärnorna. Det blir dessutom billigare för kommunerna att genomföra de planer man har, och det är därför mycket förvånande att man avvisar det här utomordentligt goda förslaget.

Herr talman! Motionären tar i den nu aktuella motionen upp ett missförhållande som egentligen borde vara ganska lätt att avhjälpa, nämligen den alltför krångliga byråkratiska ordning som gäller då staten i vissa fall skall avyttra fast egendom. I de fall som särskilt omnämns i motionen är inte bara länsstyrelsen utan också kammarkollegiet och regeringen invecklade i hanteringen, och den borde kunna förenklas. Skillnaden i uppfattning i sak är förmodligen inte särskilt stor mellan majoriteten och minoriteten i utskottet. Det har kommit att bli närmast en procedurfråga. Det är inte ett helt nytt problem. Ett angränsande problem har observerats tidigare. Då gällde det gränsdragningen i försäljningssammanhang mellan vad som behövde tas till riksdagen och vad som inte behövde tas till riksdagen, och riksdagen beslöt att den frågan skulle studeras i särskild ordning genom ett beslut i våras. Minoriteten i finansutskottet menar nu, liksom motionären, att det vore praktiskt att snarast ta itu med det problem som uppmärksammas i motionen, och att det då ligger nära till hands att låta den utredning som redan är beslutad se över även den frågan. Man skulle vinna tid och kanske t.o.m. pengar på att någorlunda snabbt komma till rätta med missförhållandet. Minoriteten i utskottet har faktiskt litet svårt att förstå varför motionen har behandlats så relativt ”snävt”. Majoriteten framför här ett rent uppskovsyrkande genom att yrka avslag på motionen med hänvisning till den tidigare aktualiserade utredningen.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

Herr talman! Majoriteten har formulerat sig på följande sätt: ”I avvaktan på resultaten av den av riksdagen begärda översynen av reglerna vid försäljning av staten tillhörig egendom bör dock inte något ytterligare initiativ nu tas i frågan från riksdagens sida.” Motionären har pekat på en angelägen fråga, och vi tycker att utskottet för företagare med denna skrivning avstår från att förvissa sig om att också den frågan inbegrips i utredningen. Risken är att det praktiska resultatet blir en allmän försening.

Herr talman! Motionärerna Daniel Tarschys och Christer Eirefelt vill minska krångel och byråkrati för företagare. Det är bra. På ett principiellt plan är ”avbyråkratisering” ett mål som de flesta människor gillar. Det är i själva verket rätt svårt att hitta några motståndare tilltanken att samhället borde bli enklare och mer genomskinligt, att ärenden borde handläggas snabbare, att rutiner borde vara mer flexibla och det offentliga språket mer jordnära och begripligt. Men när man går från det abstrakta till det konkreta, till handfasta åtgärder för att minska krånglet i de enskilda medborgarnas kontakter med myndigheterna, då dyker det väldigt snart fram motståndare ur alla hörn. Det allmänna krånglet har inga försvarare, men det enskilda specifika krånglet har för det mesta en hel hord av ivriga tillskyndare. Och det här är naturligtvis en reflex av att samhället är alldeles sprängfyllt med krafter som genererar byråkrati och byråkratisering. Det krävs en stark politisk vilja för att minska krånglet. Den behövs för att få igenom åtgärder som kan få arbetet i näringsliv och inom den offentliga sektorn att flyta effektivare. Det går att åstadkomma resultat. Det visar det antibyråkratiarbete som har bedrivits sedan regeringsskiftet 1976. Tag exempelvis antikrångelpropositionen från fp-regeringen våren 1979. Den innehöll 172 åtgärder för att minska krångel och onödig byråkrati. Herr talman! Det antibyråkratiarbete som har utförts under senare år förtjänar att i korthet redovisas för kammaren. Här är några exempel: För det första har förvaltningen rationaliserats. Kraven på myndigheternas arbete med vardagsrationalisering har skärpts. De senaste åren har de allra flesta ämbetsverk fått sina anslag minskade med 2 4 årligen. Inom många myndigheter har interna arbetsgrupper tagit itu med förenkling, decentralisering och besparingar. För det andra har regleringarna av kommunerna minskat. Statens detaljreglering av kommunernas verksamhet har inskränkts, t.ex. i fråga om barntillsynen, socialvården, sjukvården och brandväsendet. Specialdestinerade bidrag har sammanförts till generella. F.n. sker inom den s.k. stat-kommun-gruppen en systematisk genomgång av gällande regleringar i syfte att vidga den kommunala självstyrelsen och minska kostnadstrycket på kommunerna. För det tredje har det utförts en bantning av centralbyråkratin. I takt med att centralstyrningen inskränkts kan också flera stora ämbetsverk minska i omfång. Inom försvaret pågår sedan länge en planmässig minskning av den centrala förvaltningen. Betydande nedskärningar är också på gång inom socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. För det fjärde har det åstadkommits en minskning av antalet beslut i kanslihuset. Inom statsrådsberedningen sker en fortlöpande prövning av möjligheterna att delegera regeringsärenden till lägre instanser. Sedan 1977 har antalet regeringsärenden, exkl. besvärsärenden, minskat med ungefär 5 90 per år. För det femte gäller det att få bättre service åt allmänheten. Mycket kan göras för att underlätta medborgarnas kontakter med förvaltningen och göra offentlig information mer lättläst. Kanslihuset och flera andra offentliga organ har anställt språkvårdare för att komma till rätta med den krångliga kanslisvenskan. För det sjätte gäller det — och det är det motionen tar fasta på — att minska kraven på uppgifter från företag, kommuner och enskilda. Genom delegationen för företagens uppgiftslämnande har det skett en rensning av gamla uppgiftskrav och en systematisk bevakning av att det inte tillkommer blanketter som är onödiga eller invecklade. Redan under det första året av sin verksamhet beräknade DEFU att spara in 25 milj.kr. åt företagen genom att hämma myndigheternas nyfikenhet. Även blanketter som riktar sig till allmänheten har förenklats, t.ex. i den senaste folkoch bostadsräkningen. Det gäller också för det sjunde att få till stånd en avbyråkratisering inom särskilda sektorer. Vissa delar av förvaltningen ter sig notoriskt krångliga för medborgarna. Riktade insatser har initierats på sådana områden. Således har interna avbyråkratiseringsutredningar genomförts, bl.a. inom posten och bostadsstyrelsen. Vi har också förenklat byggnadslovsprövningen. Det mest kända resultatet av detta är den s.k. friggeboden, dvs. en stuga om högst 10 m? som nu får uppföras utan byggnadslov. Inom vissa förvaltningsområden, t.ex. tillståndsprövningen för invandrare, har instanskedjan förkortats i syfte att främja en snabbare handläggning. Detta är några exempel, herr talman, på hur vi under våra regeringsår har försökt komma åt den alltför rika floran av byråkrati och krångel. Nu gäller det att vi kommer vidare i detta väsentliga arbete. Särskilt viktigt är det i en tid då det gäller att öka effektiviteten i svensk industri och i svenskt näringsliv och att procedurerna förenklas, så att man mer kan arbeta än skriva blanketter och lämna uppgifter. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det är bra att Arne Gadd håller med om att det är viktigt att den nya regeringen fortsätter det framgångsrika arbete som vi har bedrivit sedan 1976 för att få ned krånglet i den offentliga sektorn och inom näringslivet. Jag hoppas att regeringen kommer att visa att det blir en konkretisering på det sätt som Arne Gadd har pekat på som en första åtgärd. Men en åtgärd räcker ingalunda, Arne Gadd. Det är fråga om att fortsätta så att ni om ett antal år kan visa på en minst lika lång lista på framgångsrika åtgärder som den förra regeringen kan göra. Det är ett oerhört viktigt arbete för att öka effektiviteten i svensk industri, och motionen tar sikte på att man skall gå vidare på det arbete som framför allt DEFU uträttade. I regeringens uppdrag till statens industriverk har man inte med hela näringslivssektorn. Det är viktigt att man också täcker in den mindre företagsamheten, exempelvis inom handeln.

Herr talman! Jag är tyvärr litet mer pessimistisk på den punkten. Jag vet av erfarenhet att socialdemokratin alltför ofta förfaller till ett regleringssamhälle, medan vi mer vill arbeta med de marknadsmekanismer som går från konsumentens fria val, de signaler som kommer från marknaden in till näringslivet. Det är tyvärr ofta som socialdemokraterna i stället vill reglera och därmed byråkratisera samhället. Jag hoppas verkligen att Arne Gadd försöker motverka en sådan utveckling.

Herr talman! Att vara företagare har sina sidor, både negativa och positiva. Jag vet vad jag talar om, för jag är så att säga född småföretagare — det är min livsluft. Det är både intressant och stimulerande att vara företagare. Man är med och skapar något. Företagarna är en värdefull samhällsgrupp. Jag tror inte att det är någon överdrift att säga att de är en av samhällets viktigaste grupperingar. Inte minst de mindre och medelstora företagen gör en samhällsinsats av format. Hundratusentals människor är sysselsatta inom den sektorn. Det är den positiva sidan. Men det är också en arbetsam och inte minst i dagens ekonomiska läge bekymmersam uppgift att driva företag. Många kämpar en hård kamp för att klara sitt företag. Därför måste vi som har säte och stämma i det här huset göra allt för att underlätta företagarnas arbete. En möjlighet är att förenkla uppgiftsskyldigheten till olika myndigheter, med andra ord stoppa den växande byråkratin som stryper många företag och försvårar arbetet för många. Jag har i min hand en uppställning över de uppgifter som en företagare under ett kalenderår är skyldig att sända till myndigheter av olika slag. Det finns också en uppställning på tidpunkterna för inbetalning av avgifter och skatter till staten. När man bläddrar igenom den sammanställningen från januari till december blir man som företagare stressad, bekymrad och irriterad. Man frågar sig: Finns det inte i detta effektiva och datamedvetna samhälle möjlighet att förenkla och rationalisera företagarnas informationsoch betalningsplikt — med andra ord minska byråkratin? De flesta — för att inte säga alla — företagare tycker att det rådande systemet är på tok för invecklat och överarbetat. De som råkar värst ut är de mindre företagen. Ofta har den enskilde småföretagaren inte råd att anställa arbetskraft för att sköta kontakten med och informationen till statliga myndigheter. Man har fullt upp att göra med att sköta företaget: inköp, arbetsledning, försäljning och ekonomi. Här är det inte fråga om 40 timmars vecka — nej, 60-70 veckotimmar är ofta förekommande. Utöver dessa arbetsuppgifter, som är helt nödvändiga för att ett företag skall kunna fortleva, kommer arbetet med ifyllandet av blanketter och inkasseringar av avgifter, som politikerna har beslutat skall skötas av företagaren. För många är det en omöjlig, för att inte säga omänsklig, uppgift. I finansutskottets betänkande 1982/83:13 behandlas en motion om minskat krångel för företagare. Till betänkandet är fogad en gemensam borgerlig reservation till förmån för ett tillkännagivande till regeringen. Vi reservanter vill att regeringen snarast föreslår ytterligare verkningsfulla åtgärder, som kan bidra till att minska krångel och onödig byråkrati för företagsamheten. Socialdemokraterna vill inte vara med om denna påtryckning. I stället hänvisar de till ett i november månad i år givet uppdrag till statens industriverk att utreda vissa frågor om administrativa hinder för industriell uppbyggnad. Det är ett enligt reservanterna begränsat och otillräckligt uppdrag. Jag vet inte, herr talman, om någon av socialdemokraterna i finansutskottet är företagare eller har företagsanknytning. Jag tror i varje fall inte att Arne Gadd som talesman för socialdemokraterna i utskottet har det. Jag är säker på att vi, om det funnits någon socialdemokratisk ledamot i finansutskottet med sådan förankring, skulle ha haft ett enigt betänkande, med reservanternas skrivning. Istället sätter Arne Gadd och de övriga socialdemokraterna i utskottet sin tilltro till regeringen Palme. Det tycker jag är att bygga på lösan sand. Socialdemokraterna är, som Rolf Wirtén också framhöll, av hävd byråkratins försvarare — det vet vi. Inte minst vi företagare, som dignar under mer eller mindre onödiga uppgiftsbördor, kommer dagligen i kontakt med denna byråkrati. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation med Lars Tobisson som första namn som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Vi diskuterar inte en kampanjinsats. Reservationen slår fast att vi anser att ”regeringen snarast bör föreslå ytterligare verkningsfulla åtgärder som kan bidra till att minska krångel och onödig byråkrati för företagsamheten”. Så är reservationen formulerad. Det var bra att Arne Gadd gav mig rätt, när jag uttalade sympati för företagsamheten. Jag tycker mig ha funnit att det har skett en tillnyktring inom det socialdemokratiska partiet när det gäller det stora och mäktiga partiets inställning till företagsamheten. Numera görs det ofta — som av Arne Gadd nyss — positiva uttalanden från det hållet om företagsamheten. Framför allt de s.k. gråsossarna talar med värme i rösten om vilken betydelsefull samhällsinsats företagen gör. Jag gillar gråsossar, herr talman, därför att de bromsar de ivriga socialiseringspådrivarna inom partiet. De vet att det finns gränser för byråkratins framfart. Jag tror att Arne Gadd är på väg att bli en gråsosse. Om tre fyra år är han med i den skaran. Det hör jag av hans tal här och det uppskattar jag. Men att gå så långt som att acceptera den förnämliga skrivning som reservanterna här presenterar är han inte mogen för i dag.

Herr talman! Om vi nu skall hålla oss till saken, diskuterar vi den till Onsdagen den betänkandet fogade reservationen. Den står också vi moderater bakom. Det 8 december 1982 är den reservationen jag försvarar. Den har befunnits äga ett stort värde, när man presenterar den ute bland företagarna. Jag har inte diskuterat den något Minskat krångel diffusa kläm som folkpartimotionen har. Men reservationen tycker jag är för företagare utomordentligt väl skriven, och jag yrkar än en gång bifall till densamma.

Herr talman! Sedan 1972 har riksdagen regelbundet vid den här tiden på året förlängt tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen med ett år. Det har skett rutinmässigt och utan nämnvärd debatt. Därför kom det kanske som en överraskning för regeringen och för övriga partier, när vi moderater denna gång, i motion 53, avvek från den invanda ordningen och hemställde att förlängningen nu endast skall gälla ett kvartal. Den allmänna prisregleringslagen har karaktären av en beredskapslagstiftning, avsedd för extraordinära krislägen. Dess konstruktion är baserad på förutsättningen och övertygelsen att en effektiv konkurrens är den från samhällssynpunkt bästa prisregulatorn. Möjligheten till prisreglering skall kunna utnyttjas endast i undantagsfall, och då först sedan beredskapslagstiftningen satts i kraft. Yrkandet i den moderata motionen grundas på det arbete som utförts i den statliga prisregleringskommittén. Dess uppgift har varit att företa en utvärdering av prispolitiken. Slutbetänkandet lades fram i maj 1981, och remissbehandlingen har avslutats. Kommittén konstaterar, att för att en prisregleringspolitik skall ha en chans till framgång, måste det röra sig om ett sällan förekommande ingrepp av extraordinär karaktär i kombination med omfattande stabiliseringspolitiska åtgärder av annat slag. Det svenska systemet med prisreglering och prisövervakning har emellertid under de senaste tio åren inte haft någon sådan undantagskaraktär. I stället har regleringsåtgärderna blivit ett reguljärt inslag i den ekonomiska politiken. Men såväl svenska som internationella forskningsresultat visar att prisregleringar inte har någon bestående nedhållande inverkan på prisstegringstakten. I stället orsakar de, konstaterar kommittén, effektivitetsförluster i samhällsekonomin. Efter denna sammanfattande bedömning av den förda prispolitikens effekter uttalar prisregleringskommittén följande rekommendation: ”En huvudslutsats blir därvid att prispolitiken inte bör fortsätta i sin nuvarande form. Detta innebär i första hand att formella prisregleringar enligt PL” — prisregleringslagen — ”inte bör tillämpas som ett reguljärt inslag i den ekonomiska politiken.” Den kritiska syn på prisregleringar som den statliga kommittén gett uttryck åt bestyrker de principiella invändningar vi moderater länge framfört från en marknadsekonomisk utgångspunkt. Problemet med priskontroll och prisreglering är att sådana åtgärder angriper endast symptomen men inte de underliggande orsakerna till inflationen. Om det hade varit möjligt att genom lagstiftning förhindra prisstegring, skulle det ha gjorts för länge sedan. När prisreglerande åtgärder blir ett reguljärt inslag i stabiliseringspolitiken, är risken stor att de motverkar sitt syfte och snarast verkar uppdrivande på inflationstakten. Man kan nog säga att medborgarna vid det här laget har lärt sig att beslut om införande av priskontroll ger ett tips om att det framöver stundar stora prishöjningar. Den nu slutförda översynen av prisregleringslagen är ett fall av flera där initiativ till avreglering, som togs under den borgerliga regeringsperioden, nu avsatt konkreta resultat. För framtiden står helt enkelt valet mellan fortsatt regleringsekonomi och återgång till liberal marknadsekonomi. Jag beklagar i det här sammanhanget att folkpartiet, som i anslutning till publiceringen och remissbehandlingen av prisregleringskommitténs betänkande gjorde klara uttalanden i liberaliserande riktning, inte ansett sig kunna fullfölja denna linje genom en anslutning till den moderata motionen och reservationen. Utskottsmajoriteten betecknar prisregleringar som ett medel i stabiliseringspolitiken. Den anser prispolitiken vara särskilt viktig i ett skede med snabba konsumentprisstegringar, som det vi väntar oss 1983. Dessutom finner den det olämpligt att en fullmaktslag som prisregleringslagen ges en alltför kort giltighetstid. Jag kan för min del inte förstå hur tio år kan anses vara en alltför kort tid för tillämpningen av en lag av undantagskaraktär. Logiken och konsekvensen i påståendet, att prisregleringar behövs som ett stabiliseringspolitiskt medel i tider då inflationen är särskilt snabb, är också svår att uppfatta. Nej, den enda rimliga slutsatsen är att utskottets ställningstagande bekräftar tesen att det är lättare att införa en reglering än att avskaffa den. En sådan åtgärd är svår att skiljas ifrån, även sedan dess överraskningseffekt har förklingat så att endast dess snedvridande verkningar återstår. Herr talman! Med stöd av prisregleringslagen införde den socialdemokratiska regeringen vid sitt tillträde och i anslutning till den 16-procentiga devalveringen ett allmänt prisstopp. Regeringen har bl.a. i sin krisplan angett att denna åtgärd skall vara i kraft under en förhållandevis kort tidsperiod. Även om ekonomioch budgetministern nyligen förklarat att prisstoppet skall kvarstå över årsskiftet, bedömer vi moderater det som möjligt att avveckla det inom ett halvår efter åtgärdens insättande. Därmed räcker det att förlänga tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen med ett kvartal, dvs. från den 21 december 1982 till den 20 mars 1983. Därefter bör strävan vara att den — i enlighet med lagstiftningens bokstav och anda — inte skall utnyttjas annat än undantagsvis i rena krislägen. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 1 i finansutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Centerns och folkpartiets representanter i finansutskottet biträder regeringens förslag om en förlängning av allmänna prisregleringslagen. Det ställningstagandet är fullt förenligt med en i grunden kritisk inställning till prisregleringar över huvud taget. Att vi tillstyrker en förlängning av allmänna prisregleringslagen hänger samman med att man eljest skulle beröva regeringen varje möjlighet till prispolitiskt ingripande, och det tycker vi inte är riktigt. Jag vill också påminna om att vi under de år då vi haft en borgerlig regering — och även regeringar där moderata samlingspartiet medverkade — årligen förlängt den allmänna prisregleringslagen. Det förvånar mig att vi inte nu kan bli ense på den punkten. Jag upprepar alltså att detta ställningstagande är fullt förenligt med en i grunden kritisk attityd till användningen av prisregleringar. För drygt ett år sedan, sommaren 1981, fick vi ett betänkande från prisregleringskommittén. Det var ett väldigt intressant betänkande, som på ett övertygande sätt påvisade att den typ av prisregleringar som vi har använt oss av i Sverige inte är effektiv när det gäller att långsiktigt hålla nere inflationen. Det fanns nyansskillnader i betänkandet om hur säkra slutsatser som kan dras, men det var uppenbart att hela utredningen var ense om att prisregleringar generellt sett inte är något effektivt instrument mot inflationen. Efter en remissomgång och en grundlig beredning av detta kommittébetänkande fattades i juni i år en serie beslut, vilkas innebörd var att den alldeles övervägande delen av de gamla prisregleringarna avskaffades. Man kan säga att de återstående resterna av socialdemokraternas regleringspolitik på det här området därmed försvann. Efter det beslutet hade vi inte någon annan form av prisreglering i Sverige än ett prisstopp på mjölk. Vi avskaffade den obligatoriska anmälningsplikten för företag som vill höja sina priser. Vi avskaffade systemet med särskilda överläggningar mellan företagen och statens prisoch kartellnämnd. Vi kunde på det viset rensa bort en serie av onödiga ingrepp i företagens prissättning. Vi kunde göra det, därför att vi var övertygade om att det är i ett samspel mellan fria företag och fria konsumenter som man bäst säkerställer en riktig prisbildning. Det intressanta, herr talman, är att det finns ingenting som tyder på att priserna i Sverige skulle ha stigit ens en tiondels procent mer på grund av att man avskaffade prisregleringen än vad de eljest skulle ha gjort. Det är en vanlig vanföreställning att tro att om man avskaffar prisstopp och prisregleringar, kommer priserna att skjuta i höjden. Men priserna sköt icke i höjden under månaderna juli, augusti och september i år. Vi hade då en praktiskt taget fri prissättning i landet. En helt annan sak är att priserna efter det att vi fick en socialdemokratisk regering, som dessutom införde ett allmänt prisstopp, på nytt kommer att skjuta fart. Den socialdemokratiske finansministern har ju sagt att man skall förlänga prisstoppet i någon form under nästa år. Den frågan man då ställer sig är naturligtvis: När kommer den socialdemokratiska regeringen att våga släppa prisstoppet? Kommer den att göra det i en mer utpräglat inflationistisk situation någon gång i mitten på nästa år? Herr talman! Också den här typen av reglering är naturligtvis i grunden verkningslös. Socialdemokraterna i finansutskottet har inte riktigt vågat skriva detta, utan de kryper litet åt sidan och förklarar att de inte är beredda att dra några långtgående slutsatser men de tycks heller inte vara beredda att försvara prisregleringar generellt sett. Jag vill till sist bara säga till Lars Tobisson att jag tycker att det var ett alldeles onödigt påhopp, när han sade att folkpartiet här inte fullföljer sin linje. Vi har ju avgivit ett särskilt yttrande just därför att man från moderat sida inte skulle kunna använda den i och för sig rätt betydelsefulla frågan om förlängningen av den allmänna prisregleringslagens giltighetstid för att hoppa på oss. Det var när vi från folkpartiets sida hade det avgörande ansvaret för prispolitiken som det skedde en radikal omläggning av prispolitiken — bort från en regleringspolitik till en fri prisbildning. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Giltighetstiden för den allmänna prisregleringslagen går ut den 20 december, och den fråga som vi nu behandlar gäller en förlängning med ytterligare ett år. Tiden kan förlängas med högst ett år varje gång. Som Björn Molin mycket riktigt sade här har lagens giltighetstid under de borgerliga regeringsåren också förlängts med ett år i taget. Det har varit ett instrument som de borgerliga regeringarna tydligen ändå ansett sig behöva som ett komplement till andra ekonomisk-politiska åtgärder för att vid särskilda tillfällen kunna dämpa prisutvecklingen. Man har också relativt flitigt använt sig av lagen.

Det var också Lars Tobisson själv tydligen införstådd med. Jag vet inte om det är ett uttryck för att moderaterna vill så att säga skjuta på allt som rör sig, eller om vi skall se det som det hittills mest konkreta uttrycket för en kvartalspolitik som man tydligen är inställd på att föra. Jag yrkar, som alla andra ledamöter i utskottet utom moderaterna, naturligtvis avslag på förslaget om kvartalsförlängningen. Samtliga övriga utskottsledamöter finner det klart olämpligt att en fullmaktslag som prisregleringslagen skall ges en alltför kort giltighetstid. Vi ser det som angeläget att tillämpningstiden förlängs till ett år. Inte minst under det viktiga året 1983 är detta ett instrument som regeringen vid akuta behov kan använda i sin strävan att stabilisera den svenska ekonomin och hålla priserna nere. Den reservation som centern och folkpartiet har avgivit är också märklig. Man är helt överens med utskottsmajoriteten i sakfrågan, att prisregleringslagen skall förlängas med ett år. Men jag fick i Björn Molins anförande förklaringen till denna s.k. okynnesreservation. Man vill inte släppa moderaterna loss på detta fält. Därför måste man reservera sig. Den som har läst texten i reservationen och vad som står i utskottsmajoritetens skrivning finner att det är nästan ordagrant detsamma. Man har bytt ut några ord. Man sätter betyg på prisregleringskommitténs betänkande och ger det betyget förtjänstfullt. Det är någonting som riksdagen varken kan eller brukar göra. Vi har inte heller haft detta kommittébetänkande som föremål för riksdagsbehandling. Vidare utesluter man mycket märkligt ett par meningar, där det sägs så här: ”Under 1983 kan vi vänta oss konsumentprisstegringar som är snabbare än i år. Delvis är detta en effekt av de ekonomiskt-politiska åtgärder som vidtagits för att stärka den konkurensutsatta sektorns läge.” Det är alltså fråga om devalveringen. Det är ett konstaterande som ju är helt självklart för alla. Folkpartiet och centern är också överens om att detta blir effekten av devalveringen. Eftersom detta skall vara ett uttryck för synen på ännu friare prisbildning, kan man undra om centern står för samma syn som folkpartiet. Vill man ha denna fria prisbildning också då det gäller jordbrukspriserna? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 19.

Herr talman! Björn Molin höll ett passionerat försvarstal för fri prisbildning. Det var väldigt bra. Jag vill också gärna ge honom ett erkännande för att han som handelsminister gjorde i stort sett rent hus med då rådande regleringar. Men just mot den bakgrunden tycker jag fortfarande att det är förvånande att Björn Molin inte drar konsekvensen av sin slutsats att regleringar på prisområdet är verkningslösa. Vad skall det då tjäna till att rutinmässigt gå med på den här förlängningen ett helt år? Det fanns i Björn Molins anförande en oro för att Kjell-Olof Feldt kanske nu inte riktigt kan komma ifrån det rådande prisstoppet; det skulle ge ett konstigt intryck i samband med att prisstegringstakten nästa år blir hög. Ett sätt att se till att han kommer ifrån det är just att begränsa tillämpningstiden för den här fullmaktslagen, och det är meningen med denna lagkonstruktion. Vore det inte så, skulle det inte vara en fullmaktslag, utan då skulle det vara en bestämmelse som ständigt var i kraft. Den höga inflationstakten nästa år tycks också vara ett motiv för Roland Sundgren att vilja ha kvar prisregleringslagen i oförändrat skick. Det har gjorts olika bedömningar av prisstegringen nästa år. Före devalveringen kunde man väl räkna med att den skulle uppgå till 8 å 996. Efter devalveringen och regeringens krisplan bedöms den bli fem procentenheter högre. Utifrån litet olika utgångspunkter kommer man fram till att det skulle ge en inflationstakt på 12 å 15 96. Jag vill då fråga Roland Sundgren: Har ni socialdemokrater tänkt på att ingen, inte ens ni själva, gjort gällande att inflationsnivån nästa år på något sätt skulle påverkas av om det råder prisstopp eller inte. Det är ingen som reserverar sig och säger att om vi har prisstoppet kvar litet längre, blir inflationen lägre. Detta visar att prisstoppets syfte inte är att hålla nere priserna, utan syftet är att ge intryck av att regeringen gör något åt saken. Det här skulle kunna vara tämligen oförargligt om det inte vore så att prisbildningen snedvrids genom införande av sådana här regleringsåtgärder med minskad effektivitet i samhällsekonomin som följd. Det är därför angeläget att vi nu bryter med den långvariga tendensen att rutinmässigt bara förlänga tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen.
Herr talman! Den socialdemokratiska utskottsmajoritetens talesman tassade ju ganska försiktigt kring de prispolitiska spörsmålen i allmänhet och försökte antyda att skillnaderna mellan vår reservation och den socialdemokratiska utskottsskrivningen inte var så stora. Även om det inte är så mycket i texten som skiljer tror jag att det är ganska betydelsefullt. Vad utskottet säger är att det, eftersom vi har att räkna med en hög inflationstakt under 1983, finns ett särskilt stort behov av prispolitiska åtgärder. Jag vill försäkra Roland Sundgren att det tror jag inte alls. Om man genomför en 16-procentig devalvering, måste man givetvis samtidigt införa ett allmänt prisstopp. Det är uppenbart, och då måste man ha en prisregleringslag till sitt förfogande. Men man bör då försöka utforma den ekonomiska politiken så att man kan avveckla detta allmänna prisstopp så snart som möjligt. Vi skall inte tro att man genom andra typer av prisregleringar långsiktigt kan hålla inflationstakten nere. Jag har i det sammanhanget anledning att påminna om vad jag sade i mitt förra anförande, nämligen att vi — under månaderna efter det att vi avvecklat praktiskt taget alla prisregleringar — hade en mycket låg månatlig inflationstakt, en inflationstakt som låg långt under den som vi kommer att få nästa år. Här finns alltså en betydelsefull skillnad. Denna del av utskottets skrivning har tillkommit därför att utskottet hade att yttra sig över en moderat motion. Om vår enda uppgift hade varit att ta ställning till en förlängning av den allmänna prisregleringslagen, hade det inte varit något problem. Jag tycker fortfarande att det är fel av Lars Tobisson att försöka dra upp en skiljelinje mellan oss när det gäller den allmänna synen på prispolitiken och frågan om man vill förlänga den allmänna prisregleringslagen eller inte. Det är obestridligen så att man om man inte förlänger den här bemyndigandelagen har berövat regeringen alla möjligheter till snabba prispolitiska ingripanden. Jag vill inte utesluta att det finns situationer då man måste ta till prispolitiska ingrepp. Låt oss tänka oss — vilket naturligtvis inte alls är aktuellt nu — en situation då oljepriserna stiger lavinartat. Då vore det fel att ha berövat regeringen det prispolitiska instrumentet. Men däri, herr talman, ligger definitivt inte någon tro på prisregleringar i allmänhet utan tvärtom en övertygelse att om detta instrument skall vara verkningsfullt, då bör det användas försiktigt och sällan.
Herr talman! Björn Molin sade i sitt första inlägg att det finns vissa nyanser i prisregleringskommitténs betänkande. Det gör det, och därför är det inte så, Lars Tobisson, att man säger att den prispolitik som förts sedan 1972 med hjälp av prisregleringslagen har varit helt verkningslös, utan man säger att den har haft en betydelse på kort sikt genom att den har dämpat prisstegringarna. Hur det är på längre sikt är man mer osäker på. Men undersökningarna visar att det inte har blivit någon prisstegringsvåg efter det att ett prisstopp har upphört. Prisregleringslagen har alltså varit ett instrument som man då och då haft nytta av att använda sig av. Lars Tobisson frågar mig, beträffande uppgiften om inflationen, om vi har räknat med att prisstoppet skall sänka den. Men där vill jag instämma i vad Lars Tobisson sade i sitt första inlägg, att det gäller att ta itu med symptomen till prisstegringarna. Och vad prisregleringslagen ändå kan göra — och det är mycket viktigt — är att ge en regering ett tidsutrymme för att ta itu med symptomen till de problem som gör att vi har obalanser i ekonomin och därmed får kraftiga prisstegringar. De obalanserna är efter sex års borgerligt regerande formidabla i det här landet. Därför vore det märkligt att i ett sådant läge avskaffa detta instrument. Björn Molin säger att skillnaderna så att säga under ytan ändå är större än vad reservationen kanske ger uttryck för. Möjligen är det så, eftersom reservationen underförstått är en hyllning till en fri marknadsekonomi på ett sätt som vi inte utan vidare kan ställa upp på. Det var litet märkligt att höra Björn Molin säga att det under månaderna juli, augusti och september, då man inte utnyttjade prisregleringslagen, gick mycket bra att hålla prisutvecklingen nere. Det är klart: Visst gör det det, om man för en svångremspolitik så att man drar ner aktiviteterna i samhället. Men ett samhälle som vi vill skapa är ett samhälle som har mer aktivitet när det gäller investeringar osv., och då är det viktigt att också ha tillgång till detta instrument.

Herr talman! Jag måste genast korrigera Roland Sundgren på en punkt, nämligen att jag skulle ha sagt att det är viktigt att vi angriper symptomen i samband med prisstegringen. Min poäng var ju alldeles den motsatta. Jag sade: Med prisreglering angriper man endast symptomen, men vad det gäller är att komma till rätta med orsakerna till prisstegringen, och det gör man inte med prisreglering. Att införa prisreglering är som att försöka bota en livshotande sjukdom med magnecyl. Det är tyvärr den inställning som kommer till uttryck i Roland Sundgrens anförande, en inställning som han plötsligt ville tillvita också mig. Jag förstår fortfarande inte riktigt Björn Molins resonemang. I sin senaste replik sade han att det är bra att ha en prisregleringslagstiftning till förfogande. Varför är det bra, om prisregleringar är verkningslösa? Ordet verkningslös citerade jag f. ö. ur Björn Molins anförande, och jag sade inte att det skulle ha varit hämtat ur prisregleringskommitténs betänkande. Jag förstår som sagt inte resonemanget, för vi har ju nu en prisregleringslag som kan sättas i kraft. Lagstiftaren har ansett att lagen inte ständigt skall vara i kraft. Det är därför han har föreskrivit att tillämpningen skall gälla bara ett år i taget. Med Björn Molins inställning är det ju en alldeles meningslös procedur vi talar om här. Ha i stället lagen i kraft ständigt, så finns den där, när den nu skulle vara bra att ha till hands, trots att de åtgärder man tillgriper med anledning av den är verkningslösa! Det är värdefullt att vi börjat resonera om det här. Möjligen kan vi komma till enighet om saken litet senare. Inställningen att det skulle vara bra att ha en lagstiftning i kraft för säkerhets skull är just ett uttryck för tendensen att göra en reglering mera långlivad än vad som ursprungligen var avsett och mera långlivad än vad som är nyttigt för ekonomin. På den punkten har en annan av de utredningar som de borgerliga regeringarna tillsatte för att råda bot på regleringssjukan, nämligen kreditpolitiska utredningen, anvisat ett intressant motmedel. Man säger att ingen regleringsåtgärd skall få vara i kraft längre än ett år. Därefter — och det är poängen — skall följa en lika lång period, under vilken ingen regleringsåtgärd får vara i kraft. Här har man enligt min uppfattning funnit ett mycket verkningsfullt medel mot tendensen att ha regleringar för säkerhets skull. Det systemet skulle man nog kunna överföra på flera andra områden. Det skulle få politiker och regleringsivrare att tänka sig för och inte tillämpa prisregleringar längre än vad som är absolut nödvändigt. När det gäller prisregleringar vill jag säga att de knappast torde vara nödvändiga över huvud taget.
Herr talman! Lars Tobisson sade i sitt första anförande att prisregleringar och prisstopp inte har någon bestående inverkan, eftersom det viktiga är att man tar itu med symptomen. Det var detta också jag ville ha fram. Man behöver använda det här instrumentet för att få tid att ta itu med symptomen. Att nämna magnecyl i det exempel som anfördes var kanske inte så dumt, eftersom magnecyl kan vara bra att ta till vid tillfällig huvudvärk. Prisreglering och prisstopp skall ju också gälla under en kort tid — däri instämmer jag med Lars Tobisson — för att det skall vara verkningsfullt. Det är lättare att få det hela att fungera sedan ”huvudvärken” är över. Vi har stora problem som ligger framför oss och som gör det viktigt att ha det här instrumentet. Vi har nämnt devalveringen. Vi har kanske också en momshöjning att vänta. Dessutom väntar en avtalsrörelse som kommer att innebära reallönesänkningar för de svenska medborgarna. Då är det väldigt viktigt att vi på alla sätt använder de instrument vi har för att hålla nere priserna så mycket vi kan. Därför är det angeläget att tillämpningen av prisregleringslagen förlängs med ett år.

Herr talman! Den motion jag har väckt om en översyn av den s.k. nödvärnsparagrafen, i syfte att stärka självförsvarsrätten, har på många håll felaktigt uppfattats som en önskan att mer eller mindre beväpna svenska folket. Så är naturligtvis inte fallet. Vad jag har reagerat mot, och den uppfattningen är jag förvisso inte ensam om, är att den som försvarar sig alltför ofta blir fälld för misshandel om vederbörande råkar ta i litet för hårt. Motionen har varit föremål för en föredömlig remissbehandling, och många remissinstanser anser att nödvärnsparagrafen är mycket klar i och med att det i lagtexten står att den angripne får försvara sig utan påföljd om det ej är uppenbart oförsvarligt. Om således de flesta remissinstanser anser att lagtexten är tillräckligt positivt skriven för den angripne, måste det uppenbarligen brista i tolkningen och tillämpningen av lagen. Advokatsamfundet understryker i sitt remissyttrande att det finns en utbredd uppfattning bland försvarsadvokater att rättstillämpningen i dessa hänseenden är alltför restriktiv. Att Advokatsamfundet härvidlag har rätt understryks av en del utslag från högsta domstolen som refererats i utskottsbetänkandet, där HD korrigerat underrätts dom i en för den angripne förmånlig riktning. En annan kritik från Advokatsamfundets sida är att den som dömts för att ha missbrukat nödvärnsrätten många gånger lämnas i ovisshet om rättens motivering för en fällande dom. Det resonemang som förts i domstolen har varit otillräckligt eller alltför diffust. Enligt samfundet är lagtexten härvidlag för den vanliga medborgaren närmast obegriplig. Det gäller 24 kap. 1§ brottsbalken. Även juridiska fakultetsnämnden vid universitetet i Lund har kritiska synpunkter på detta lagrum och vill ändra texten på sätt som skulle vara till förmån för den som använder sin nödvärnsrätt. Justitieutskottet har tagit fasta på kritiken mot rättstillämpningen och understryker vikten av en enhetlig och likformig rättstillämpning i underrätterna. Förhoppningsvis kommer behandlingen av denna motion, ehuru avstyrkt av utskottet, och inte minst mot bakgrund av senare års utslag i HD, att leda till att vi för framtiden kommer att kunna räkna med en mer likformig rättstillämpning, och då till förmån för den av så många som självklar betraktade nödvärnsrätten.

Herr talman! Låt mig bara lämna några synpunkter på detta enhälliga betänkande från justitieutskottet. Jag vill till att börja med instämma med Knut Wachtmeister som sade att det i vårt land och i de flesta länder väl uppfattas som närmast en självklarhet att vi skall ha rätt att försvara oss om vi blir angripna. En sådan rätt finns i de allra flesta länders rättsordningar och finns f. ö. inskriven också i Förenta nationernas stadga. I vårt land är nödvärnsrätten inte uttryckt i lagtexten som en positiv rättighet. Det är i stället så att en gärning, brottslig sedd för sig, som någon begår i nödvärn inte kan medföra straffrättsligt ansvar om den inte är uppenbart oförsvarlig. Jag håller gärna med Knut Wachtmeister om att det i detta ligger en ganska krånglig juridik. Vi skall kanske inte fördjupa oss för mycket i den här i dag, för då utvecklar sig väl den här debatten till ett juridiskt seminarium. Jag skulle dock tro att de flesta medborgare känner till att man får försvara sig men att man inte i sitt försvar bör, kan eller får tillgripa större våld eller göra svårare skada än vad som kan anses vara rimligt. Det är också på den punkten som svårigheten ligger. Hur dessa motstående intressen i de enskilda fallen skall avvägas har vi överlämnat till domstolarna att avgöra. Utskottet har tagit på sig uppgiften att söka klargöra hur prejudikat från högsta domstolen i mål om nödvärn har utvecklats de senaste åren. Det är på många sätt en intressant läsning, som jag kan rekommendera till kammarledamöterna, om de har intresse för detta. I den mån det funnits en uppfattning om att domstolarna tillämpar lagen med en restriktiv hållning till självförsvarsrätten bör detta betänkande från utskottet i det hänseendet kunna rensa luften något. Rättsläget har alldeles uppenbart förtydligats och preciserats de senaste åren. Alldeles särskilt kan man förmärka att domstolarna kanske tar den angripne i större försvar än vad man gjorde tidigare. Också i den mån tillämpningen av lagen i underrätterna kanske inte har varit helt följsam mot högsta domstolens prejudikat bör detta betänkande vara till hjälp för en enhetlig rättstillämpning. Jag kan också omtala att utskottet har låtit ombesörja att detta betänkande skall komma domstolarna till del. Nödvärnsrätten fyller alldeles säkert en viktig funktion i samhället. Både för angriparen och den angripne kan vissheten om rätten till ett förhållandevis kraftigt nödvärn, såsom man kan utläsa det i domstolspraxis, verka dämpande på olika angreppssituationer där polis inte omedelbart finns till hands. Mot denna bakgrund framstår det som särskilt viktigt att allmänheten är införstådd med grunderna för nödvärnsrätten och är medveten om var gränserna går.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

Herr talman! Knut Wachtmeister anser i sin motion att man i framtiden måste ta betydligt större hänsyn till självförsvarsrätten och att en översyn av nödvärnsparagrafen därför bör göras. De regler som finns i brottsbalken 24 kap. 1 och 5 §§ om nödvärn ger en angripen person möjlighet att försvara sig och sina intressen. Nuvarande regler medger att man i självförsvar får tillgripa allt våld som inte är uppenbarligen oförsvarligt. Den angripne kan gå fri från ansvar även om handlingen varit uppenbart oförsvarlig, om omständigheterna har varit sådana att han inte har kunnat besinna sig. Motstående intressen måste beaktas. Dessa har fått en lämplig avvägning i nödvärnsreglerna. En utvidgning av gällande regler synes kunna medföra en ökning av våldet i samhället — att enskilda på olika sätt beväpnar sig i självförsvar. Det är omöjligt ur lagteknisk synpunkt att beskriva och precisera varje mått av våld som får användas. Därför har rättspraxis en avgörande betydelse för att fastställa rättsläget. Högsta domstolen har prövat ett antal fall angående tillämpningen av reglerna. Utskottets uppfattning är nu liksom 1970, då riksdagen behandlade en liknande motion, att rättspraxis inte strider mot de intentioner som har legat till grund för reglernas utformning. Advokatsamfundet har framfört kritiska synpunkter på rättstillämpningen i underrätterna. Utskottet understryker vikten av en enhetlig och likformig rättstillämpning men finner att det saknas skäl för en översyn av reglerna. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förtäring av alkohol på allmän plats är inte i sig straffbar enligt brottsbalken eller enligt annan lag. Häromåret avkriminaliserades även offentligt fylleri. Dricker man sprit på allmän plats och det sker under sådana former att det är att betrakta som förargelseväckande beteende, kan gärningen emellertid beivras enligt 16 kap. 16 § brottsbalken. Men då skall i allmänhet mer än enbart alkoholförtäring förekomma. Tallmänna ordningsstadgan finns allmänna föreskrifter rörande nyttjandet av allmän plats. Förbud mot alkoholförtäring på allmän plats har med stöd av 7§ allmänna ordningsstadgan föreskrivits i lokala ordningsstadgor. Många kommuner har med stöd av den bestämmelsen inskrivit sådant förbud. Anledningen är främst att det offentliga superiet på sina håll har tagit mycket störande proportioner. Överträdelse av förbudsbestämmelserna är straffbelagd. Straffet är böter, högst 500 kr. När polisen ingriper mot alkoholförtäring på allmän plats och vederbörande innehar spritdrycker, tar naturligtvis polisen hand om dessa. Efter tillnyktring och vid släppandet återfår emellertid den gripne sin sprit. För att komma till rätta med detta förhållande har regeringen efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen en lagändring i allmänna ordningsstadgan. Ändringen innebär i korthet att de alkoholhaltiga drycker som påträffas hos en omhändertagen, som stört ordningen genom att offentligt dricka alkohol på allmän plats, både kan beslagtas och anses förverkade. Många har reagerat mot detta, och bl.a. har ett par motioner med negativ attityd till förslaget väckts i anslutning till propositionen. Nu förhåller det sig faktiskt så, herr talman, att de störningar av ordningen som förekommer i centrumområden och i parker i stor utsträckning beror på alkoholförtäring. Man kan fråga sig om man skall ömka dem som dricker alkohol offentligt med efterföljande berusning framför att skydda det stora flertalet vanliga medborgare från att utsättas för kanske handgripligt tiggeri, bråk och slagsmål. För allmänheten kan det många gånger vara förenat med avsevärt obehag att vistas på platser där dessa störningar av ordningen förekommer. Det finns exempel på parker, som faktiskt tillkommit för medborgarnas rekreation men som nu huvudsakligen befolkas av personer som av olika orsaker fördriver sin tid med offentligt superi. Enligt utskottets mening räcker det inte med bötesstraff för att komma till rätta med dessa problem. Det behövs kraftigare sanktionsmedel. Böter betalas sällan av det här klientelet utan blir så småningom förvandlade till fängelse. Men en sådan dom är i sig en chimär, eftersom den efter en tid — eller efter flera domar — oftast blir villkorlig. Om däremot vederbörande förlorar den sprit han har på sig upplevs straffet som mer påtagligt. Man kan inte undgå att också göra den reflektionen att ett förverkande av beslagtagen sprit fyller en viktig funktion ur alkoholpolitisk synpunkt. Av dessa anledningar vill majoriteten i utskottet inte ställa sig bakom motionsyrkandena. Det kan kanske också, herr talman, vara lämpligt att i detta sammanhang understryka att regeln om förverkande av sprit endast kommer att vara tillämplig i de fall då det i lokal ordningsstadga är meddelat förbud mot alkoholförtäring på allmän plats. Jag nämnde tidigare att det förekommer sådana förbud i flera kommuner. På en del håll är dock förbudet begränsat till vissa områden i centrum. Jag vet inte hur bestämmelserna är utformade för t.ex. Gärdet eller Hagaparken här i Stockholm, platser på vilka det vid vissa tillfällen under sommarhalvåret förekommer diverse fester. Jag tänker exempelvis på Bellmansdagen. Då ingår som bekant också vindrickning i det allmänna kulturmönstret. Att beslagta vinet vid dessa folkfester skulle vara omöjligt, eftersom 20 000-25 000 människor deltar. Det är inte heller meningen att vinet skall beslagtas vid dessa fester; det vore en helt onödig åtgärd. Den skulle också uppfattas som ett utslag av klåfingrighet eller småaktighet. Det är för alkoholförtäring vid helt andra tillfällen och av ett allvarligare slag som lagen bör komma till. Här handlar det också om utslagna och gravt alkoholskadade personer som är i stort behov av vård och hjälp. Det kan vidare noteras att polisen, som sköter omhändertagandet av berusade personer på allmän plats, måste uppleva det som meningslöst att återlämna den sprit som beslagtagits vid gripandet sedan vederbörande nyktrat till. Varje rättsmedveten person bör inse att det helt enkelt inte får gå till så. Därför uppfattar majoriteten i utskottet bestämmelsen om förverkandet av beslagtagen sprit som en vettig lösning och ett bra sanktionsmedel. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 6.